Fru talman! Mattias Karlsson i Luleå har frågat justitie och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att stoppa den brottsliga verksamheten inom taxibranschen. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag vill understryka att all taxiverksamhet ska bedrivas enligt gällande bestämmelser, och det är allvarligt att det förekommer brottslig verksamhet. Den svarta ekonomin undanhåller skatteintäkter, snedvrider konkurrens och riskerar att finansiera kriminell verksamhet. Enligt taxitrafiklagen är det straffbart att köra taxi om föraren saknar taxiförarlegitimation eller inte har rätt att tillfälligt utöva taxiföraryrket. Det är också straffbart om en tillståndshavare uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en sådan förare. Det är även straffbart om taxitrafik bedrivs utan ett taxitrafiktillstånd. Det är flera myndigheter som har ett ansvar när det gäller kontroll och tillsyn av taxiverksamhet. Myndigheternas uppdrag skiljer sig åt, men för att komma till rätta med fusket krävs att de samarbetar. Skatteverket påbörjade exempelvis tidigare i år en speciell granskning av förmedling av illegal taxiverksamhet i sociala medier. Skatteverkets kontroll syftar till att motverka osund konkurrens som drabbar laglig taxiverksamhet. De senaste åren har två olika tjänster som sagt sig förmedla samåkningstjänster lagts ned sedan flera av deras förare dömts för olaga taxitrafik. För att stärka kontrollverksamheten har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att se över kontrollen av bland annat taxitrafik. Utredaren ska föreslå förbättrande åtgärder som kan gälla nya arbetssätt, effektivare användning av tekniska möjligheter, ökad myndighetssamordning och mer informationsutbyte. Utredaren ska också ta fram ett förslag om en samlad organisationsform för kontrollverksamheten.

Fru talman! Detta var en så intressant interpellationsdebatt att jag ville passa på att delta. Lyssnar man på ministerns svar blev det väldigt tydligt att ministern är, som min kollega Mattias säger, svarslös. Om man tittar på medierapporteringen kan man se att bland de tio värsta kommunerna i Sverige när det gäller svarttaxi i sociala medier ligger min hemkommun Ljusdal etta, Hudiksvall ligger tvåa, Luleå ligger trea - det är inte min valkrets utan Mattias Karlssons - och Gävle, som är en stor stad, ligger sjua. Jag besökte Ljusdals taxi strax före jul, och de kunde berätta hur samhällsservicen, som de uppfattar det, blir påtagligt sämre på grund av svartkörningar som bokas i sociala medier. Fru talman! Det blir inte bättre av att Region Gävleborg hade ett projekt där man till och med gav offentliga medel för att, som man sa, uppmuntra samåkning. Vi moderater röstade naturligtvis nej till detta i det dåvarande landstinget. Vi talade om risken för att den här situationen skulle kunna uppstå. Men socialdemokraterna i Gävleborg lyssnade inte på kritiken. När man nu kan se utfallet, som undersökningen från Svenska Taxiförbundet visar, har man alltså varit väldigt framgångsrik när det gäller att uppmuntra folk att samåka. Jag tycker att Mattias Karlssons frågor är relevanta: Vad tänker regeringen göra, och hur har vi hamnat i situationen att taxinäringen i Ljusdal faktiskt har blivit utslagen? Det finns ingen legal taxi i Ljusdal i dag. De som åker till Järvsö - de kanske åker klimatvänligt tåg till Järvsö och har tänkt ta taxi upp till skidbacken - märker plötsligt att det inte finns någon taxi att beställa. Detta är ett allvarligt samhällsproblem, och det kan också uppmuntra annan brottslighet. I Gävle hade man ett projekt för tio tolv år sedan där man verkligen försökte ta krafttag mot svarttaxi. Man förbjöd trafik efter kl. 22 utanför den populäraste krogen, och kommunen har samarbetat med polisen. Men trots detta ligger alltså Gävle, som är en så pass stor stad, på sjunde plats på Taxiförbundets lista. Jag undrar: Är ministern nöjd med utvecklingen, och vad tänker ministern göra?
Fru talman! Tack, Lars Beckman och Mattias Karlsson, för engagemanget! Låt mig först till Mattias Karlsson ge ett råd, efter lång tid i riksdagen. Det handlar om hur man formulerar frågan. Det är inte så att justitieministern väljer att avstå från att debattera och med varm hand lämnar frågan till ett annat statsråd, utan det är faktiskt riksdagsledamoten själv som har formulerat frågan på ett sådant sätt att den automatiskt kommer till mig. Med lite hjälp från kamraterna i riksdagsgruppen kan ni säkert formulera frågan så att den landar hos den minister som är ansvarig för polisverksamheten i Sverige och inte taxiverksamheten. Min andra punkt är en vädjan till debattörerna. Det är en resa jag själv har gjort när det gäller illegal, olaglig taxiverksamhet: Använd inte begreppet svarttaxi! Jag tycker att det leder tanken fel. Det är inte taxiverksamhet. Jag kan bli upprörd när jag ser medierapporteringen om att någon blivit överfallen eller rånad i en svarttaxi. Som det svärtar ned taxibranschen när det egentligen handlar om att individer väljer att olagligt köra bil, skjutsa andra och ta betalt för det! Jag vill gärna att vi mönstrar ut begreppet svarttaxi och talar om vad det är, nämligen olaga yrkestrafik. Min tredje punkt är att vi i sak är överens om detta. Vi vill inte ha det. Jag har själv engagerat mig för detta när jag var riksdagsledamot från Kronoberg. Polisen har gjort och gör fortfarande goda insatser tillsammans med andra myndigheter för att beivra olaga yrkestrafik. Senast i december gjorde man en razzia uppe i Umeå. På det sättet ska man arbeta. Det är polisens ansvar, och man ska också göra det ihop med Skatteverket, Försäkringskassan och andra. Då kan det dessutom ibland bli ganska verkningsfullt. Det handlar om att stoppa illegal konkurrens och osäker trafik som människor lockas in i. Men det som Mattias Karlsson tar upp i sin motion är sådant som förekommer i sociala medier. Här gör Skatteverket en särskild insats och har lyckats stoppa flera av dessa förekomster. Men jag har ändå en fråga till Mattias Karlsson och Lars Beckman. Jag lade själv som minister fram en proposition som handlade om att ytterligare reglera taxiverksamheten. Vi tog fram en ny kategori av taxiverksamhet och satte upp nya regler för den framväxande digitaliseringen. Då kom en motion från Moderaterna, Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi , där Moderaterna säger att möjligheten att använda privata bilar för taxitjänster måste införas. Man skriver att svensk lagstiftning måste anpassas efter den nya teknikens framväxt, och i syfte att underlätta för fler att köra taxi bör digitalisering och delningsekonomi nu släppas in i branschen. Jag skulle vilja att Mattias Karlsson och Lars Beckman talar om på vilket sätt ni tror att möjligheterna att beivra olaga yrkestrafik skulle öka om den moderata motionen om ökad delningsekonomi och användandet av privata bilar för att utföra delningstjänster hade gått igenom. Är det rätt sätt att beivra olaga yrkestrafik? Vi har tillsatt en utredning om effektivare kontroll av yrkestrafiken, där vi ska titta på sanktionsväxling och effektivare kontrollmöjligheter när det gäller lastbilstrafik, busstrafik och inte minst taxinäringen, för det behövs. Jag är också upprörd över att det är illojal konkurrens och en hård press på de seriösa aktörer som vill bygga och vara stolta över en taxiverksamhet som de har bedrivit under lång tid. Då ska man inte undergräva detta med att främja den här typen av verksamhet, som det kan framstå i den moderata motionen, som jag tror att ni också röstade för i riksdagen.

Fru talman! Jag har respekt för att statsrådet naturligtvis inte känner till alla projekt som Socialdemokraterna driver ute i landet - det är väl att begära för mycket. Men jag hoppas att statsrådet har möjlighet att läsa om det projekt som Socialdemokraterna har drivit i Gävleborg, som är offentligt finansierat och som man kallar just Samåkning i Gävleborg. Man har ett motiv - man talar om att personer som åker bil ska åka tillsammans. Projektet Samåkning i Gävleborg och den offentliga finansieringen av det sa Moderaterna naturligtvis nej till. Vi varnade för konsekvenserna. Vi sa att det mycket väl skulle kunna leda till att människor började samresa med varandra och betala utan att redovisa det. Man kan väl konstatera att det projekt som Socialdemokraterna har drivit i Gävleborg har varit oerhört lyckosamt sett ur projektets synvinkel. Ljusdal ligger etta i landet när det gäller problem med svarttaxi. Det är alltså Taxiförbundets begrepp; det är inte något som vi har hittat på. Hudiksvall ligger tvåa i Sverige, och Gävle ligger sjua i Sverige. Tre av de tio kommuner i Sverige som har störst problem med illegal taxiverksamhet ligger alltså i Gävleborg. Man kan inte utesluta att det beror på detta projekt. Region Gävleborg och det dåvarande landstinget ville verkligen uppmuntra människor att samresa. Det har tyvärr fått konsekvenser: Taxiverksamheten i Ljusdal har mer eller mindre upphört. Det taxibolag som jag träffade, som körde färdtjänst, sa: Det är meningslöst att försöka bedriva taxiverksamhet här på fredags och lördagskvällar, för folk löser detta via sociala medier. Jag tycker att det är olyckligt. Regeringen har haft fem år på sig att bekämpa detta. Nu kommer säkert statsrådet att redovisa vad man de facto gör för att minska detta problem.
Fru talman! Jag tycker att det är intressant att de båda moderata riksdagsledamöterna nu undviker att med ett enda ord berätta varför de ställer sig bakom en motion om att vi ska främja delningsekonomin. Det skulle vara intressant att höra på vilket sätt Lars Beckman tar sitt ansvar för den taxiverksamhet som bedrivs olagligt via sociala medier. Skulle den verksamheten försvåras om den moderata motionen hade gått igenom? Motionen handlar om att främja delningsekonomin och möjligheten att använda privata bilar för taxitjänster. Är det ett sätt som beivrar eller underlättar för illegal taxiverksamhet såväl i Gävleborg som i övriga landet? Det gäller att ta ansvar också på den plats man har i riksdagen. När det gäller utredningen är det ingen tvekan om att det handlar om effektivare kontroller av yrkestrafiken. Det gäller lastbilstrafiken. Det gäller busstrafiken. Det gäller taxitrafiken, och det nämns i utredningsdirektivet. Utredaren ska under utredningstiden också samråda med såväl Taxiförbundet som andra aktörer. Detta görs naturligtvis för att man ska kunna beivra illegal verksamhet och säkerställa bättre kontrollmöjligheter. Men när det gäller just polisens verksamhet får Mattias Karlsson vända sig till justitieministern och formulera frågan så att de jurister som bestämmer var frågorna ska hanteras, utan statsrådens inblandning, kan se till att den kommer till rätt departement. Vi ska komma ihåg en sak: Jag tror inte att vi är oense här. I grunden tror jag inte att någon av oss, oavsett vilket parti vi representerar, tycker att det är okej att seriösa företagare, oavsett om det handlar om åkeriföretag eller taxinäring, drabbas av osund konkurrens. Ingen gillar tanken på att man försöker bedriva taxiverksamhet genom att rigga grupper på Facebook och kalla det taxi. Det innebär en risk för dem som anlitar tjänsterna. De kan råka ut för brott, bedrägerier och annat. Vi måste hjälpas åt. Inte minst måste myndigheterna samordna sina verksamheter för att komma till rätta med detta, oavsett om man använder ny teknik och sociala medier eller om man använder gammal teknik med illegala skyltar eller vad man nu hade förr i tiden. Det viktiga är att myndigheterna har uppdraget att samordna sina insatser, att de har resurser att göra det och att vi följer efter med lagstiftning, precis som vi gjorde med den proposition som vi lade på riksdagens bord. Det viktiga är att den politiska signalen från partierna i Sveriges riksdag är entydig om att vi inte accepterar detta. Mattias Karlsson får nu en sista chans att svara för den motion som Moderaterna har väckt i riksdagen med anledning av den proposition som jag lade fram. Kommer det att främja den legala taxiverksamheten om man underlättar för delningstjänster och för att utföra taxitjänster i privata bilar? Är det rätt väg att gå när det gäller en verksamhet som har varit så pass avreglerad att det blir svårt för seriösa åkare att få en bra förtjänst för de tjänster de utför? Är det inte så att vi behöver öka kontrollen och försvåra möjligheten för olaglig taxiverksamhet samt se till att skapa bättre ordning inom yrkestrafiken, såväl taxinäringen som andra delar av yrkestrafiken? Jag ser fram emot Mattias Karlssons svar.

Fru talman! Först: Jag tror, Mattias Karlsson, att vi är helt överens om att vi ska göra allt vi kan för att stoppa illegal taxitrafik och olaglig verksamhet. Vi ska se till att ha en bra lagstiftning som förhindrar detta. Det är viktigt för den legala taxinäringen, för taxiförarnas förtjänster. Och det är viktigt för att man ska kunna färdas tryggt. Vi kan göra detta på olika sätt. Jag noterar att Mattias Karlsson tycker att det är bekymmersamt med framväxandet av delningstjänster på sociala medier. Men inte med ett ord säger han något om den moderata riksdagsgruppens motion och kravet från den dåvarande talespersonen i taxifrågor och infrastrukturfrågor som handlar om att man vill öka möjligheten att använda privata bilar till taxitjänster. Jag tycker att det kanske hade varit på sin plats att ge någon signal om huruvida detta är ett bra sätt att skydda taxiverksamheten i Luleå eller i Gävleborg. Jag oroas över den framväxt av delningstjänster som vi ser och som kan främja illegal verksamhet. Jag vill ha ordning och reda inom yrkestrafiken, för där är du som kund utsatt. Du vet inte vem som kommer och hämtar dig, men du måste lita på att det är en person som har en gedigen yrkesbakgrund, som är utbildad och som har taxilegitimation och tillstånd att bedriva trafik. Du sätter dig i bilen i vetskap om att det är en person som ska köra dig tryggt och säkert. Så är det inte med den här typen av olagliga tjänster. Det är en otrygghet för resenärer, och det är en osjyst konkurrens gentemot taxiföretagen. Jag kommer att göra vad jag kan för att fortsätta reglera och kontrollera detta, för det är viktigt med taxiverksamheten. Jag har den i min släkt, och jag har många i min närhet som jobbat inom den. Den är viktig för mig. Jag har svårt att se hur Moderaterna kan tro att fortsatt användning av delningsekonomi och sociala tjänster samt privat utförande av taxitjänster ska vara lösningen.